Herr talman! Efter de här utbrotten från herr Romanus” sida har jag faktiskt inte ändå så särskilt mycket att tillägga utöver vad jag har sagt i mitt mycket utförliga, kanske litet för utförliga svar på hans interpellation. Han har läst det illa på några punkter. Han ställer frågor som i själva verket klart är besvarade från början av mig. Jag vill emellertid begagna tillfället att säga ett par ord. Herr Romanus klagar över principlösheten hos regeringen. Jag tror att av mitt svar framgår att vi i enlighet med vad som förutsattes när lagstiftningen togs har tillämpat en avsevärd restriktivitet när det gäller dispenser från affärstidslagen. Jag tror inte att herr Romanus kan leda i bevis att regeringen inte har gjort det. Han nämner några exempel. Jag skall nöja mig med att anknyta till ett. Herr Romanus sade att man i Skärholmen fick hålla öppet i fyra butiker — jag tror att det var det antal han nämnde — medan en framställning om öppethållande på någon annan plats hade avslagits. Vad Skärholmen beträffar är det bara en affärsinnehavares begäran som jag har tagit ställning till, inte till de tre andras, eftersom besvärstiden för dem redan hade gått ut. Av konkurrenshänsyn tyckte jag att det var orimligt att inte, när de andra tre ändå skulle fortsätta att ha söndags öppet, också den fjärde skulle få det. Jag har ingenting emot, herr Romanus, att exempel andras, men jag tycker att herr Romanus bör studera sina egna exempel litet bättre. Det är klart, inom parentes sagt, att jag håller med om vad som står i den proposition om affärstidslagen, som är tagen av regeringen. Men jag lägger i tolkningen av lagstiftningen in någonting helt annat än vad herr Romanus gör, och det har jag gett uttryck åt vid tidigare tillfällen här i riksdagen. Jag vill minnas att det var bara ungefär ett år sedan jag besvarade en fråga om Öppethållande. Jag underströk då att man beträffande undantag från affärstidsregleringens öppethållandetider skulle avväga de anställdas intressen gentemot konsumenterna. Detta är alltså ingen nyhet i och för sig, och det är också vad som kommit till uttryck i tillämpningen av denna lagstiftning. Jag ber att få fästa kammarens uppmärksamhet på vad som antytts redan i mitt interpellationssvar, nämligen att vad vi diskuterar framför allt är ett Stockholmsproblem. Jag har undersökt hur många affärer som håller öppet på andra håll i landet. Vi har vänt oss till storstadsregionerna — Malmö och Göteborg. Det finns något enstaka tillstånd där. Beror det på att de lokala myndigheterna inte har något sinne för konsumentbehovet, herr Romanus? Nej, de har funnit att om man på rätt sätt läser lagstiftningen och vad som sades i anslutning till den, skall det här vara en viss begränsning. Vi har ändå en affärstidslag, som när den kom till innebar en betydlig utvidgning av möjligheterna att hålla affärerna öppna jämfört med den tidigare butikstängningslagen. Då skulle också, menade man, undantag och dispenser bara medges i få fall. Jag vill understryka att det är ett Stockholmsproblem. Vi behöver inte gå bara till Malmö och Göteborg. Jag har tagit reda på hur det förhåller sig i Norrköping, Hälsingborg, Linköping och Örebro. Samma sak gäller där. Inga livsmedelsbutiker, säger man i Norrköping, har för närvarande tillstånd att ha söndagsöppet. För julhandeln gäller speciella dispenser. Likaså kan t.ex. möbelhandlare och bilfirmor då och då anordna försäljning i samband med visning och få tillstånd att hålla öppet på andra tider. I Hälsingborg tillämpas bestämmelserna om dispens restriktivt. Tillstånd för möbelfirmor och bilfirmor att hålla öppet enstaka söndagar för visning av nyheter har meddelats. I Linköping tillämpas en restriktiv praxis. Det åligger sökanden att styrka ett allmänt behov av söndagsöppet. Dispenser har beviljats bilhandeln för en söndagsvisning på våren och en på hösten. Möbelhandeln har inte medgivits dispens. Efter ansökan från köpmanna föreningen i staden brukar samtliga butiker erhålla tillstånd till öppethållande utöver den vanliga affärstiden under en å två marknadsdagar om året i samband med vissa välgörenhetsaktiviteter. Jag har med detta velat styrka att vad vi här diskuterar är någonting som kan sägas vara nästan uteslutande ett Stockholmsproblem. Jag vill inte förneka att konsumenterna i stora delar av Stockholm tycker att det är bra att det hålls öppet på söndagarna. Om man såge denna fråga enbart ur konsumentsynpunkt, skulle vi inte ha någon affärstidslag alls — det kan jag ge herr Romanus rätt i. Jag är inte så alldeles säker på att följden härav skulle bli att varenda butik eller fler butiker än i dag skulle ha söndagsöppet. Jag tror tvärtom att det skulle bli ett färre antal. Men detta är kanske ointressant. Vi har denna lag, och det har förutsatts att den skall gälla till utgången av år 1971. Jag har sagt att den bör få gälla till dess, då vi har hunnit samla erfarenheter av tillämpningen. Därefter får vi på nytt förutsättningslöst — jag understryker det — undersöka om vi har behov av en affärstidslag i fortsättningen. Om ett sådant behov visar sig föreligga får vi på nytt pröva, om och i så fall hur lagen bör ändras. Detta måste blir en förutsättningslös utredning, och jag räknar, som sagt, med att tillsätta den inom de allra närmaste veckorna. Detta var förutsatt och utsades också, om jag minns rätt, i propositionen 1966. Inte heller mot detta hade riksdagen något att erinra. I interpellationssvaret påminner jag om — jag vill fästa herr Romanus” uppmärksamhet på det igen — att riksdagen så sent som i år har prövat frågan om man tidigare, t.ex. den 1 juli 1969, skulle upphäva affärstidslagen. Om jag minns rätt var det ett enhälligt utskott som uttalade sig däremot. Praxis är olika på olika orter. I Stockholm har man nämligen haft en helt annan inställning när det gäller tolkning en av lagstiftningen än annorstädes. Man har givit tillstånd till snart sagt alla som ansökt därom. Besvärsinlagorna har sedan i vissa fall ingivits för sent för att Kungl. Maj:t skulle kunna rätta till den saken. Jag har noga studerat hur de affärer som sökt tillstånd begagnat sig av möjligheterna till öppethållande. Jag har här en förteckning på tolv affärer — till skillnad från herr Romanus anser jag mig förhindrad att ta upp de enskilda fallen men jag kan ge herr Romanus listan — som ansökt om utsträckt öppethållande men fått avslag på sin begäran. Bara i ett enda fall har affären begagnat sig av de möjligheter till öppethållande som den har enligt affärstidslagen. Endast i två fall har man begagnat sig av möjligheten att hålla öppet till kl. 20 på torsdagarna. De övriga stängde kl. 18, i något fall kl. 19. På fredagarna håller de öppet längre, men det är bara i två fall man utnyttjat alla de möjligheter till öppethållande som affärstidslagen ger. Om två föräldrar har ett tyngande förvärvsarbete och dessutom har barnen att ta hand om är det inte lättare för dem att handla på en vardag med dessa förhållanden beträffande butiksstängning. Jag vill tillägga att dessa butiker inte i ett enda fall begagnade sig av möjligheten att öppna klockan åtta på morgonen, vilket kanske kunde ha legat i både husmors och husfars intres Se; På lördagarna stängde dessa butiker, på två undantag när, kl. 14.00 eller kl. 15.00. Det är klart att det kan sägas att ingen vill gå ut och handla på lördag eftermiddag. Det är möjligt; jag skall inte spekulera i det. Jag vill endast konstatera att med nu angivna utgångspunkter är det inte så svårbegripligt att man kan få många kunder på en söndag. Det betyder dessutom att de affärer som har och får ha öppet — så länge inte alla får ha det — drar till sig kunder från andra håll. Det påverkar dessa andra affärers kundfrekvens under vanliga vardagar och är naturligtvis i många fall till förfång för dem. Det är ytterligare en omständighet som bidrar till att närbutikerna försvinner, vilket ofta är till ohägn för konsumenten. Jag vill också — och det skall bli det näst sista jag säger nu — framhålla, som jag gjorde i interpellationssvaret, att det inte alltid är konsumentens intresse som affärsinnehavaren har för ögonen. Ett område har diskuterats livligt i pressen under den senaste tiden, nämligen Täby centrum. Man har talat om den förskräcklige Lange som bara har sinne för de affärsanställda, som inte vet ett dugg om hur konsumenterna har det och vad de önskar och som stängde Täby centrum. Faktum är att ända till någon vecka innan Täby centrum Ööppnades var alla affärsinnehavarna inställda på att de icke skulle ha söndagsöppet. Men så hoppade en av, och då fick alla av konkurrensskäl begära att få hålla öppet. Det är sanningen bakom Täby centrum. Ytterligare en liten detalj i detta sammanhang: affärsinnehavarna i Täby centrum skickade i samband med ändrade öppethållningstider ut ett meddelande till kunderna att de skulle observera att affärerna ämnade iaktta möjligheterna att hålla öppet så långt = affärsstängningslagen medgav. Det är ju glädjande att det då blir längre öppethållande på lördagarna 0. s. Vv. Jag har svårt att förstå att en konsument i Hälsingborg, Göteborg, Malmö, Norrköping, Linköping och Örebro m.fl. städer har helt andra behov än en konsument i Stockholm. Det är inte den slutsatsen man kan dra. Det har helt enkelt tillämpats helt andra principer än i Stockholm utan att folk har farit särskilt illa i de städer där man varit restriktiv. Om man skulle avskaffa affärsstängningslagen — något som den kommande utredningen förutsättningslöst får ta ställning till — är det inte helt säkert att det blir konsumenterna som tjänar på detta. Söndagsöppet innebär ökade kostnader. Är personalen anställd enligt kollektivavtal, får affärsinnehavaren undes vissa tider betala sina anställda mer än dubbelt så mycket som under ordinarie arbetstid, men det är inte detta jag har velat bevaka. Om folk väljer att i större utsträckning handla på söndagarna, men affärerna ändå måste hålla öppet på vardagarna med lägre kundfrekvens, medför det ökade kostnader för affärsinnehavarna. Dessa kostnader måste gå ut över antingen affärsinnevararens vinst eller i sista hand drabba konsumenterna. Om det inte fanns någon affärstidslag hade detta problem. kanske sanerat sig självt. Jag tvivlar på att det i så fall ens skulle vara söndagsöppet så mycket som nu är fallet trots alla tillstånd som jag själv indragit här i Stockholm. Eftersom lagen finns bör den tillämpas. Enligt lagen och enligt de förutsättningar som förelåg när den antogs skulle tillstånd att ha söndagsöppet endast medgivas i speciella undantagsfall. Det är visst inte onaturligt att man håller öppet i tunnelbanestationer och där det finns anknytningar. Såvitt jag erinrar mig har jag haft anledning att pröva detta endast i ett fall och jag har, då gett tillstånd till ytterligare en affär att ha öppet för att öka konkurrensen på den platsen. En ordning, som jag kan anse vara rimlig och som kanske så småningom kommer men som parterna ännu inte tycks vara mogna för, har antytts av de handelsanställda, som har undrat om det inte kunde ordnas ett slags jourtjänst så att en affär hade öppet på ett ställe och en annan affär på ett annat ställe. I ett affärscentrum kunde en affär ha öppet den ena söndagen och en annan affär den andra söndagen. Om jag är rätt underrättad har faktiskt Stockholms stads slakthusoch saluhallsstyrelse velat undersöka om det var möjligt. De handelsanställdas för bund har sagt att de helt och hållet kan acceptera detta, men det kunde inte affärsinnehavarna göra. Jag har också haft vissa kontakter med några av parterna för att höra, om man kunde tänka sig att ge rätten att hålla söndagsöppet i ett affärscentrum till en butikskedja och motsvarande rätt i ett annat affärscentrum till en annan butikskedja. Det fanns ett visst gehör för den tanken, men inte tillräckligt starkt för att man skulle kunna nå en överenskommelse. Jag vill sluta med att fråga: Känner herr Romanus till detta över huvud taget? Eller har han kanske i sina försök att diskreditera den restriktivitet med vilken denna lag av mig har tillämpats inte haft tid att sätta sig in i detta?

Herr talman! Den nu gällande affärstidslagen är en produkt av de berörda intressegruppernas mening angående butikernas öppethållandetider. I såväl lagförslaget som i den lag som riksdagen antog har, framsynt nog, ramarna utsträckts längre än till det behov för öppethållandetider som ansågs föreligga. Verkligheten har på den punkten besannat antagandena, eftersom detaljhandeln på de allra flesta håll i landet inte utnyttjat de möjligheter till öppethållande som lagen medger. I förhållande till den föregående butikstängningslagen är den nuvarande lagen klart mera liberal. Denna liberalisering samt det faktum, att lagen har karaktär av provlag, gör att man bör vara mycket restriktiv vid dispensgivning, och detta framhålls också i propositionen av år 1966, vari det klargörs att affärerna i princip skall vara stängda på söndagar. Erfarenheterna från de snart tre år som affärstidslagen varit i kraft ger vid handen att ett ökat antal dispenser för söndagsöppethållande lämnats, främst i Stockholm. I ett nummer av Dagens Nyheter för några veckor sedan kunde man räkna in ett åttiotal annonser om söndagsöppethållande här i Stockholm. Jag vet att herr Lindkvist har begärt ordet, och jag antar, att han kommer att beröra Stockholmsförhållandena. Jag skall därför nöja mig med att säga att man kan fråga sig, om det verkligen ligger i konsumenternas intresse, som lagen talar om, att söndagsöppethållandet får sådana proportioner.

Det är alltså en företagares sätt att beräkna söndagsöppethållandet, vilket inte kan ha med konsumenternas intresse att göra. Samma tänkesätt finns på sina håll ute i landet, där man lagenligt utvidgar öppethållandetiderna och med omfattande annonsering om parkesringsplatser, enstaka priserbjudanden och allehanda jippon försöker ändra konsumenternas inköpsvanor. Affärstidsutredningen ansåg sig inte kunna ge svar på frågan om ett ökat öppethållande skulle medföra högre priser, vilket är en viktig faktor, när man enligt affärstidslagen skall ta ställning till konsumenternas intresse. Det finns dock ganska goda skäl att anta, att när större säljenheter får konkurrensfördelar som söndagsöppethållande för att locka till sig kunder från ett större område, påskyndas också strukturrationaliseringen inom handel, och många konsumenter får oförskyllt både längre avstånd till närmaste butik och högre priser. Det är en utveckling som vi i konsumenternas intresse inte har anledning att påskynda. Man kan inte lika ensidigt som herr Romanus bedöma konsumen ternas intresse efter några enstaka handelsföretags omsättning. Herr Romanus nämnde en undersökning som är gjord i Stockholm för sex år sedan, en undersökning, som dock enligt hans egen uppgift visar en mycket klar majoritet mot ett ökat söndagsöppethållande. Såvitt jag vet har det under de senaste åren inte gjorts någon undersökning i Stockholm som klargör konsumenternas intressen och uppfattningar i fråga om söndagshandeln. I Göteborg har man däremot nyligen företagit en undersökning som redovisas i stadsfullmäktiges handlingar och som kan vara av intresse i sammanhanget. Beträffande service och öppethållande har man funnit att av familjer där mannens inkomst uppgår till minst 16 000 kronor är 60 procent nöjda och 19 procent missnöjda, medan av familjer där mannens inkomst överstiger 40 000 kronor är 39 procent nöjda och 31 procent missnöjda. Det förefaller alltså som om i första hand familjer med höga inkomster efterfrågar ökat öppethållande. I den mån ett sådant öppethållande leder till högre priser än vad som annars skulle vara nödvändigt eller längre avstånd till butikerna rör det sig alltså om en fråga med stark anknytning till jämlikhetsdebatten. Spörsmålet hur vi inom Handelsanställdas förbund skall bedriva vår fackliga verksamhet har jag ingen som helst anledning att diskutera med herr Romanus, ty jag anser att den frågan bör diskuteras med våra medlemmar. Jag vill emellertid säga herr Romanus att bakom vår uppfattning om butiksstängningen finns en praktiskt taget enhällig opinion inom medlemskåren, och jag kan också tala om att han inte behöver hysa några farhågor för medlemsutvecklingen. I dag har vi faktiskt vind i seglen. Men bland de handelsanställda liksom inom stora delar av köpmannakå ren är man i dag allvarligt orolig över att den rådande utvecklingen skall medföra, att den yrkeskunniga personalen flyr yrket och att det uppstår svårigheter att rekrytera välutbildad arbetskraft. Det är en konsekvens som också måste tas med vid bedömningen av konsumenternas intressen, då vi i ökad utsträckning har behov av konsumentupplysning i butikerna. Sveriges Köpmannaförbunds vice verkställande direktör Bengt Sundewall hävdade vid en konferens för kort tid sedan att detaljhandeln är en integrerad del av den svenska samhällsservicen, och han krävde ett ökat samspel mellan samhället och näringslivet för att lösa detaljhandelns problem när det gäller att ge de handikappade, de gamla och de icke bilburna en tillfredsställande service. Vi kan inte på det sätt som herr Romanus tydligen vill verka för ett avskaffande av affärstidslagen, då ett sådant beslut skulle gå emot uppenbara intressen både bland konsumenter och handelsanställda. Jag hoppas att en kommande utredning skall kunna föreslå förbättringar som kan gynna bägge parter, såväl konsumenterna som dem som har sin dagliga gärning inom handeln.

Herr talman! Handelsministerns svar på herr Romanus” interpellation är till alla delar tillfredsställande. Jag medger emellertid gärna att den fråga som herr Romanus har ställt är nyttig. Debatten i riksdagen kan nämligen hjälpa till att rensa upp i den flora av påståenden och missuppfattningar om affärstidslagen som uppenbarligen föreligger. Om man håller sig till riksdagens beslut, framstår det som helt naturligt att regeringen skall vara restriktiv vid bedömningen av tillstånd att hålla söndagsöppet. I en tidigare debatt här i dag om narkotikafrågan har en del talare varit inne på opinionsbildningen och konsumentkraven. Samma frågeställning hör hemma i denna debatt, även om herr Romanus ansträngde sig att försöka förringa organisationslivets inflytande på opinionsbildningen. Det har antytts i denna debatt att konsumenterna kräver mera söndagsöppet och att affärsmännen genom sina ansökningar endast förmedlat denna opinion till de beslutande myndigheterna. Jag skall i likhet med handelsministern och herr Jönsson i Arlöv försöka sticka hål på denna luftbubbla. Det finns nämligen inga opinionsyttringar av mera seriös karaktär som ger uttryck åt en liberalare bedömning av frågan om söndagsöppet. Vad jag känner till gjordes för några år sedan en undersökning i Jakobsbergs centrum i Järfälla kommun utanför Stockholm. 18 organisationer besvarade en enkät om behovet av söndagsöppet. 15 av dessa organisationer svarade nej. De ansåg inte att det fanns något behov av att ha söndagsöppet i området. Handelsministern säger också i sitt svar: »Företagens huvudmotiv för söndagsöppet kan primärt knappast vara konsumentintresset. Företagsekonomiska skäl och konkurrenshänsyn torde väl i allmänhet vara avgörande för om ett företag söker tillstånd till öppethållande eller ej.> Låt mig understryka sanningen i detta resonemang med hänvisning till Stockholm.

Herr Romanus hänvisade omväxlande till det socialdemokratiska kvinnoförbundet och till kvinnodistriktet i Stockholm. Han påminde om en skrivelse som hade gått från kvinnodistrik tet till saluhallsstyrelsen i Stockholm med en begäran om en mer generös bedömning av ansökningarna beträffande söndagsöppet. Jag skall inte yttra mig om den skrivelsen. Det ankommer inte på mig att göra det. Men herr Romanus” glädje över detta stöd för sitt resonemang skall jag omedelbart avliva. Kvinnodistriktet i Stockholm har i denna gemensamt åberopade skrivelse, efter det att vi grundligt har diskuterat problematiken, gått med på den handlingslinje om restriktivitet som framställningen från den fackliga och politiska arbetarrörelsen i Stockholm avsåg. Nu säger herr Romanus att den opinionsyttringen har inget värde, ty den utfärdas vanligtvis av en rad organisationspampar av huvudsakligen manligt kön. Nu är ju också männen konsumenter. Men herr Romanus kan väl inte bestrida att kvinnodistriktet i Stockholm består av kvinnliga förtroendevalda. Eftersom de ingår i en gemensam framställning bör väl åtminstone deras mening tillmätas den uppmärksamhet som jag har försökt framföra i min bevisning. Det är alltså en tung opinionsbildning som myndigheterna har tagit hänsyn till. Några motsvarande uttryck för en opinionsbildning för generellt söndagsöppet i butikerna finns inte. Att en butikskedja i Stockholm gjort en egen undersökning, grundad på mera kommersiella bedömningar, får med tanke på denna ensidiga uppläggning inte uppfattas alltför seriöst. Herr Jönsson i Arlöv har uttalat sig om Handelsanställdas förbunds engagemang i denna diskussion. Låt mig härtill foga något om detta som framförts av Handelsanställdas förbunds storavdelning i Stockholm. För något år sedan höll avdelningen ett stort informationsmöte med avdelningens representantskap, och vid den estraddebatt som därvid fördes om butiksstängningslagen framträdde ledande repre sentanter för såväl kooperativa som privata butikskedjor. Inför denna församling av ytterligt kompetenta konsumenter framfördes ideligen välgrundade kritiska anmärkningar av skilda slag mot den anda som präglade framställningarna om söndagsöppet i Stockholm. Den kritik mot ett alltför generöst söndagsöppethållande, som <medlemmarna av Handelsanställdas förbund givit uttryck för och som Landsorganisationen helt ställt sig bakom, kan inte nonchaleras. Det är verkligen förvånande att man ännu inte i folkpartiet — jag tänker härvid delvis också på den kampanj som förs i tidningen Expressen — har lärt sig att respektera de välmotiverade fackliga grundkrav som handelsarbetarna i detta fall företräder. Därifrån har man helt enkelt krävt respekt för avtal, löner och arbetsförhållanden som det är fackföreningens uppgift att bevaka. Med diverse förklenande omdömen i kombination med en rad fackliga angrepp, som naturligtvis har en ideologisk förklarning, görs inhopp i debatten på ett sätt som sannerligen inte löser några problem. Däremot har handelsarbetarna i Stockholm, exakt så som handelsministern antydde, föreslagit en jourtjänst inom vissa regioner på sönoch helgdagar. Det är en positiv syn på ett besvärligt problem som förtjänar både respekt och avsevärt större uppmärksamhet än vad som hittills har varit fallet. Till detta kan, herr talman, bara sägas att även bland köpmännen finns ett starkt motstånd mot en generösare syn på söndagsöppet i affärerna. Varför skall vi behöva arbeta sju dagar i veckan, när allt fler yrkesgrupper får femdagarsvecka. Det argumentet var genomgående i den stora enkät som tidningen Köpmannen har gjort bland cirka 1300 medlemmar i Köpmannaförbundet. Inte mindre än 95 procent har svarat nej till söndagsöppet. Här finns en klar koppling med de opinionsyttringar som har kommit från folkrörelsehåll. Man får gå till de stora kommersiella affärsintressena, smågrupperna kring Expressen och vissa riktningar inom folkpartiet och därefter leta sig ut till det moderata samlingspartiets ungdomar i Täby för att hitta någonting, som med en viss välvilja kan kallas för krav på söndagsöppna affärer. Vidare frågar man sig om de former under vilka vissa affärer lockar kunder på söndagar står överensstämmelse med god affärssed i våra dagar. Om man studerar de annonser som inbjuder till söndagshandel, kan man finna exempelvis att den som handlar för en viss summa i en speciell livsmedelsaffär i Stockholm får en stor chokladask som uppmuntran. I en annan affär lockas kunderna med scarves och pälsfodrade mockahandskar. En del butiker gör söndagskommersen till rena folkjippon, och det var väl ändå inte så butikstängningslagen var tänkt att fungera. I varje fall kan inte jag åse hur sådana jippon och erbjudanden av från konsumentsynpunkt tvivelaktig karraktär alltmer blandas in i söndagshandeln. Syftet är tydligen att uppmuntra den söndagshandlande kunden och därmed på sikt försöka förändra konsumenternas inköpsvanor. Till allra sist vill jag säga, herr talman, att jag väl är en av de få i kammaren som kan mäta mig med herr Romanus vad beträffar familjesituationen. Han är hemmaman i en familj med förvärvsarbetande fru och fyra barn, en omständighet som är väl exponerad både i hemmapressen och i världspressen. I en PR-mässigt sett mera undanskymd tillvaro tillhör jag en familj med förvärvsarbetande fru och fem barn i åldern 5—16 år utan hemhjälp. Vi kan, herr Romanus, klara oss utmärkt utan att handla på söndagarna, även om också min familj tycker att det är >kul», eftersom det då är så många jippon som också kan uppmuntra föräldrarna att då handla en del saker, vilka de egentligen inte har något omedelbart behov av.

Herr talman! Jag måste erkänna att jag blev ganska förfärad när herr Lindkvist började att skryta med sin egen familjesituation och om hur duktigt han sköter det hela och handlar utan behov av att ha söndagsöppet. Jag tänker inte föra debatten på den nivån. Jag tycker också att det är förfärande att i diskussionen ta in de reklamjippon som en del affärer använder för att få folk att handla. Men det är förfärande på ett annat sätt. Tror herr Lindkvist verkligen att det är därför som människorna handlar på söndagarna? Har herr Lindkvist inte alls uppfattat att det försiggår en ändring i familjestrukturen i det avseende jag nämnde? Alla familjer där båda makarna arbetar är inte så duktiga som familjen Lindkvist, och kan lösa sina problem lika bra. Det finns också de ensamstående föräldrarna. Det är ganska typiskt att i den undersökning jag tidigare refererade till, är det en mycket större andel bland de ensamstående föräldrarna som vill ha söndagsöppet än bland de familjer där det finns två makar. Har herr Lindkvist inte observerat detta heller? Tror han att det bara är fråga om jippon? Tror herr Lindkvist att konsumenterna är så fåraktiga att de bara går dit där det finns jippon och att de inte har några egna tankar när de utnyttjar möjligheterna att söndagshandla? I så fall kan jag bara beklaga den människosyn som herr Lindkvist utgår från. Jag vill tillägga att den undersökning jag hänvisade till inte avsåg att utröna om det var majoritet för eller emot söndagsöppet. Man frågade om folk var intresserade av söndagsöppet för egen del, och det var alltså en ganska stor andel som var det. Detta tog jag till utgångspunkt för att citera herr Carbells påpekande, att skulle man hålla öppet i en lika stor andel av butikerna, så skulle det bli fråga om mellan 300 och 400 butiker i Stockholm. Men jag ser inte detta som en fråga för majoritetsbeslut utan som en fråga om valfrihet. Om en majoritet av medborgarna inte för egen del vill utnyttja systemet med öppethållande på söndagarna, så kan det ju tänkas att de ändå vill göra det möjligt för en ganska stor minoritet att få handla på söndagarna — åtminstone kan det tänkas enligt liberalt synsätt. Handelsministern underströk återigen i sitt inlägg att han bara vill tillämpa lagen, och det skall handelsministern självfallet göra. Men utgångspunkten för min interpellation är ju vad som står i lagen och i motiveringarna till denna. Där heter det att om det finns ett utbrett önskemål om utsträckt affärstid, så skall inte dispens få vägras. Detta har alltså statsrådet Lundkvist skrivit i sin proposition. Då är det intressant att diskutera hur begreppet »utbrett önskemål» definieras. Definierar man begreppet med hänvisning till vad en rad organisationer sagt och gjort eller med hänvisning till att möjligheterna att handla på söndagarna utnyttjas av många människor? För min del anser jag att det senare bör vara grundläggande. Herr Lange nämnde ett fall där han gav en affär tillstånd till öppethållande på söndagarna därför att tre andra affärer på samma plats tidigare hade sådant tillstånd. Herr Lange hänvisar i sammanhanget till konkurrenssituationen och säger att han är förvånad över att jag inte känner till detta. Men i utslagen i dessa fall finns ju inte någon motivering angiven, och att man då skulle tänka på konkurrenshänsyn ter sig särskilt underligt när dispens samma dag vägrades en butik som har precis samma läge.

Det är för mig en gåta hur man kan ha en sådan inställning. Om folk har ett önskemål att få handla, varför skall man då tvinga dem att åka in till centrum? Vad är det för vits med det? Det innebär ju bara att man ytterligare gynnar de butiker som har ett centralt läge. Varför man dessutom skall tvinga folk att gå under jorden är ännu mera gåtfullt. Alla ytterområden har ju inte tillgång till tunnelbana, och vissa ytterområden som har hoppats på tunnelbana har nu på grund av utspel från herr Sträng fått sina förhoppningar avsevärt skjutna på framtiden. Herr Lange säger att vissa av de butiker, som har ansökt om tillstånd, inte utnyttjar hela den medgivna öppethållandetiden på vardagarna, och därför bör de inte ha möjlighet att hålla öppet på söndagarna. På den punkten citerade jag just ett resonemang av herr Carbell, ett resonemang som jag själv ansluter mig till och som gick ut på att det inte är lönsamt för dessa affärsinnehavare att ha öppet på vardagarna därför att då kommer inte konsumenterna dit; den tiden passar inte konsumenterna lika bra som söndagarna. Jag hänvisade också till att det har förekommit en del opinionsyttringar, bl.a. från det socialdemokratiska kvinnodistriktet i Stockholm, som precis skisserar upp den samhällsutveckling som ligger bakom detta faktum: det är för många familjer inte lika lätt att handla mellan kl. 18 och 20 på vardagar, som det är att handla på söndagseftermiddagar. Då säger herr Lange, att i så fall borde dessa affärer öppna på morgonen kl. 8. Det är alltså berr Langes besked till många barnfamiljer i Stockholms förorter, att innan ni ger iväg på era långa resor till jobbet skall ni gå och handla på morgonen kl. 8! Det uttalandet visar i ännu högre grad vilken grad av insikt i fråga om förortsfamiljernas situation som herr Lange besitter. Han pekar då på möjligheten till jourtjänst. Jag vill bara konstatera att en sådan lösning skulle innebära en radikal nedskärning av söndagsöppethållandet i förhållande till situationen under det senaste året i Stockholm. Om det är detta som herr Lange är ute efter, är det bra om denna debatt kunnat ge besked om det. Han säger också att han fört förhandlingar med de stora kedjorna om man skulle kunna kvitta en butik i ett centrum hos en kedja mot en butik i ett annat centrum hos en annan kedja, så att dessa butiker kunde få ha söndagsöppet. Så frågar han om jag känner till dessa förhandlingar. Nej, det gör jag naturligtvis inte. Hur skulle jag kunna känna till dem? Vad har det för övrigt för betydelse, om man ser från konsumentens och inte från affärskedjornas synpunkt? Det är inte säkert att konsumenterna är roade av att handla just i den butik som herr Lange vill tilldela ett visst centrum. Om man t.ex. som jag är medlem 1 Konsum, vill man kanske gå och handla i Konsum varenda gång och inte i någon annan butik. Det är avslöjande, att handelsministern lämnade dessa upplysningar. Sedan talar han om att affärsinnehavarna i Täby inte var för söndagsöppet så sent som en vecka innan Täby centrum skulle öppnas. Jag är inte mån om dessa affärsinnehavare, jag är mån om konsumenterna, så den upplysningen är ointressant för mig. Jag tror att den är ointressant också för konsumenterna i "Täby. Det hänvisas här också till att köp "männen skulle ha gjort en undersökning som visat att de inte vill ha sön dagsöppet. Det är ju välkänt att Köpmannaförbundet hör till dem som varit motsträviga på denna punkt, men det är heller inte deras intressen som jag företräder. En intressant upplysning är dock att köpmännen i Stockholms stad och län, där man har haft erfarenhet av söndagsöppet, nu säger att deras »avståndstagande från söndagsöppet vid lagens tillkomst under åren som gått har förändrats till ett positivt arbete för konsumenternas bästa där över huvud taget de ekonomiska förutsättningarna funnits för denna form av handlande>. De bland köpmännen som har erfarenhet av söndagsöppet är alltså mera positiva än de som inte har sådan erfarenhet. Jag använder inte detta som stöd för min hållning, ty den utgår inte från deras behov i första hand utan från konsumenternas, men det är ändå ett intressant tecken. Herr Lange för sedan resonemanget att det kanske blir dyrare för konsumenterna om man har söndagsöppet och att det kanske därför inte ligger så mycket i konsumenternas intresse. Jag ber att få återvända till herr Carbell, som även på denna punkt för ett ganska vettigt resonemang. Han säger att »eftersom dessa butiker med sina centrala lägen också är prisledande, skulle slutet kunna bli ait de för konsumenterna åstadkommer större konkurrenskraft och skapar större möjligheter för prissänkningar än de skulle ha gjort utan söndagsöppethållande». Han fortsätter: »Det är alltså mycket farligt att över huvud taget använda det här resonemanget och jag tror att det är lämpligt att avföra det ifrån diskussionen också av det skälet att sådana faktorer som företagens kostnader måste i ett fritt konkurrenssamhälle helt vara förbehållet företagarens eget bedömande.> Jag tycker att han har rätt. som har söndagsöppet? Har de inte tvärtom ofta lägre priser än andra? Jag vill inte påstå att det beror på att de, har söndagsöppet, men de skulle inte ha öppet på söndagarna om det inte lönade sig. Det är väl givet. Att söndagsöppethållandet kan vara god ekonomi omvittnas också av många talesmän för detaljhandeln, som påpekar att man, även om man har högre lönekostnader, får högre omsättning per anställd och dessutom kan utnyttja lokalerna utan att betala någon extra hyra, liksom andra fasta anläggningskostnader. Det är alltså verkligen ett tvivelaktigt resonemang som handelsministern för. Både herr Jönsson i Arlöv och herr Lindkvist var indignerade över att jag tog upp frågan om de handelsanställdas organisationsproblem i sammanhanget. Det gjorde jag därför att deras egna representanter gör det. Vid en konferens som ordnades här i Stockholm i början av året talade just de handelsanställdas ombudsman om vilka problem det var med denna deltidsarbetskraft, som inte ville organisera sig, men som tog arbete från de ordinarie anställda o.s.v. Jag påpekade bara ett sådana resonemang inte rimligtvis kan få påverka dispensgivningen, eftersom det inte finns underlag för det 1 lagen. Det är inte heller särskilt naturligt att frågan om den fackliga orga. nisationsprocenten inom en viss sektor skall spela in vid dessa avvägningar. Herr Lindkvist påstod också att man inte respekterar de fackliga grundkraven. Vem är det som inte respekterar dem i detta sammanhang? Respekterar inte företagen ingångna avtal när de anställer söndagspersonal, eller vad är det fråga om? Hittills har inte något sådant framkommit. Jag själv respekterar det fackliga arbetet i hög grad; jag sade ju nyss att jag anser att all personal bör vara fackligt ansluten. Men att människor inte vill gå in i en organisation, som gör allt den kan för att ta ifrån dem jobbet, tycker jag inte är så underligt. Det vore kanske bättre om ni ändrade er fackliga politik — då kanske ni bättre skulle kunna företräda även dem som nu inte vill organisera sig. Sedan kan jag inte underlåta att ta upp en annan fråga, eftersom den är aktuell. Det har framhållits av en avdelning och en ombudsman i Handelsanställdas förbund att de handelsanställda i många fall är kollektivanslutna till det socialdemokratiska partiet. Men om inte vissa socialdemokratiska kommunalpolitiker skärper sig och intar en mer restriktiv hållning till frågan om söndagsöppet, kan det hända att den politiken omprövas. Det är alltså ett rent utpressningshot. Jag tycker att det är ganska betänkligt att sådant över huvud taget förekommer i den politiska diskussionen, och det kastar inte något behagligt ljus över det samspel mellan den fackliga och den politiska arbetarrörelsen som kanske i andra sammanhang kan vara värdefullt. I detta sammanhang är det dessutom oroande från den stora allmänhetens, d.v.s. konsumenternas, synpunkt. Herr Lindkvist sade att ingen opinionsyttring av seriös karaktär har förekommit för söndagsöppet. Jag citerade ganska utförligt ur en opinionsyttring från det socialdemokratiska kvinnodistriktet. Nu säger herr Lindkvist att den inte är av seriös karaktär. Jag kan i alla fall konstatera att den innehåller en mycket realistisk bild av hur familjerna har det i dag. Om den inte är seriös tycker jag att det är beklagligt att inte den som har undertecknat den, ledamoten av denna kammare Anita Gradin, är här och kan försvara skrivelsen. Om de socialdemokratiska kvinnorna i Stockholm senare har återförts till ordningen av de handelsanställda eller någon annan och gått med på att inta en annan hållning, kunde det ha varit intressant att få utvecklat vilka motiv som fanns härför. Men det finns det tyvärr ingen möjlighet till i dag. Tills vidare håller jag mig alltså till den skrivelse från de socialdemokratiska kvinnorna som jag har i handen. Herr talman! Herr Lange säger att detta bara är en Stockholmsfråga. Han gör ett litet nummer av att konsumenterna i Stockholm skulle ha andra behov än konsumenterna i Hälsingborg, Örebro eller någon annanstans. För det första sammanhänger stockholmarnas behov av öppethållande i stor utsträckning med restiderna till arbetsplatsen, som är längre i Stockholm än på andra håll. Behovet finns naturligtvis i de andra städerna, men det är större i Stockholm, det torde inte herr Lange kunna förneka. För det andra tror jag att man, om det blev söndagsöppet i de andra städerna, skulle finna att detta skulle komma att utnyttjas i ganska stor utsträckning. Jag känner inte till varför öppethållande på söndagarna inte beviljats där. Jag har inte studerat det närmare, som herr Lange gjort, men det kan ligga politiska orsaker bakom. Vi har märkt, inte bara här i riksdagen utan även i en del kommuner, att det här rör sig om politiska motsättningar så till vida att socialdemokraterna går in för en restriktiv hållning, medan de ickesocialistiska partierna vill föra en mera generös politik. Herr Lindkvist sade att det endast är smågrupper som vill ha söndagsöppet — några ungdomsföreningar, några enstaka personer inom olika partier och någon enstaka tidning. De många konsumenterna som utnyttjar öppethållande på söndagarna är tydligen, enligt herr Lindkvists uppfattning, mer eller mindre manipulerade. Om ni tror det, så fortsätt tro det och fortsätt att hävda denna linje här i Storstockholmsområdet. Då kommer ni kanske någon gång att upptäcka hur stora dessa »små grupper» är.

Herr talman! Bara några reflexioner till herr Romanus” senaste inlägg. Herr Romanus gav den inte alltför fulltaliga kammaren den överraskande uppgiften att jag skulle ha påstått att jag var en mycket duktig man. Inför risken, som dock inte är särskilt stor, att min fru skulle komma att läsa riksdagens protokoll vill jag avsevärt balansera den uppgiften. Jag har tyvärr — troligen i likhet med många andra politiskt verksamma — små möjligheter att kunna ägna mig åt min familj. Vad jag ville säga var att konsumenterna kan organisera inköpen på annat sätt, så att man gör sig oberoende av söndagshandeln. Det kan gälla åtskilliga tusental familjer, som nu väljer att handla på söndagarna. Det var kontentan av mitt inlägg i den delen av mitt första anförande. Den andra frågan, som herr Romanus tog upp i sin replik, gällde huruvida jag ansåg att det enbart var reklamjippona som skapade invasion i de söndagsöppna butikerna. Jag skulle på den punkten kunna inskränka mig till att ansluta mig till vad handelsministern sade. Jag tror att många kanske skulle välja att handla på söndagarna i alla fall. Men jag påstår helt frankt att dessa jippon icke har någonting med seriös affärsverksamhet och fundamentala affärskrav att göra. Att de lockar till en stor del av söndagshandeln vågar jag påstå utan några som helst reservationer. Herr Romanus återkom till det socialdemokratiska <kvinnodistriktet i Stockholm. Han beklagade att Anita Gradin inte var närvarande i kammaren och därför inte hade möjlighet att delta i debatten. Jag kan tala om för herr Romanus att fru Gradin säkerligen skulle ha gjort honom besviken om hon hade varit här. När herr Romanus gör det tillägget att han inte visste, om det socialdemokratiska kvinnodistriktet i Stockholm sedan den av honom åberopade skrivelsen avgivits hade återförts till ordningen, visar det att herr Romanus lever i en lycklig okunnighet om opinionsbildningen inom arbetarrörelsen i Stockholm. Det finns sannerligen ingen som återför kvinnodistriktet i Stockholm till ordningen. Där har man under årens lopp verkligen förmått att själv skapa opinion. Vad distriktet i detta fall gjort är att det anslutit sig till den framställning till myndigheterna, som har hela den övriga delen av Stockholms fackliga och politiska arbetarrörelse bakom sig. Den gissning om orsaken härtill som herr Romanus gjorde har ingenting med verkligheten att göra. Jag förmodar att han bygger på erfarenheter från sitt eget politiska parti där det tydligen är vanligt att man återför folk till ordningen, inte minst i dessa dagars politiska Stockholm. Jag utgår ifrån att herr Jönsson i Arlöv tar upp frågan om vad som har sagts och inte har sagts av de handelsanställda. Jag vill bara för egen del fästa herr Romanus” uppmärksamhet på att handelsanställda i Stockholm lämnat ett mycket väl genomtänkt förslag till jourbutiker på söndagarna. Det bör, tycker jag, få en mer framträdande plats i diskussionen än det har för närvarande. Jag föreställer mig att detta är ett uppslag som har värde för den fortsatta debatten om öppethållande på söndagarna. Herr Romanus ville tala om för mig att det pågår en förändring av samhällsstrukturen. Han ifrågasatte att jag var medveten om detta. Jag lever inte i samhällspolitiskt vacuum, herr Romanus. Jag följer utvecklingen ganska väl. Men om man skall genomföra några förändringar i affärslivet, så skall de förändringarna bygga på konsumenternas opinionsbildning, deras önskemål och bestämt uttalade servicekrav. En förändring till en eventuell söndagshandel i någon form skall inte ledas och organiseras av den kommersiella handeln. Det är inte omslutningen på söndagarna som bestämmer opinionsbildningen; den är nämligen inte ett uttryck för att det är konsumenterna som vill ha söndagsöppet utan styrker bara att det med den uppläggning söndagshandeln har för närvarande är en bra affär för de varuhus som har tillfälle och intresse att hålla öppet på söndagarna. Herr Romanus” sista hållpunkt skall jag också ta ifrån honom. Han antydde att köpmännen i Stockholm inte delade den uppfattning övriga medlemmar i Köpmannaförbundet har därför att de har en annan erfarenhet. Ja, herr Romanus, äet var innan den stora undersökningen genomfördes. Alt köpmännen i Stockholm har intresse av att ha öppet på söndagarna har inte med konsumentlerna att göra, det har med konkurrensen mellan varuhusen i Stockholm att göra. Även om endast ett fåtal ledamöter är närvarande i kammaren tycker jag att herr Bomanus bör ha någon skyldighet alt redovisa vilka konsumentgrupper han företräder i den här debatten om en mera generös syn på söndagsöppethåliandet.

Herr talman! Herr Lange sade att om butikerna öppnade kl. 8 skulle fler få möjlighet att handla. Det kan jag naturligtvis inte beslrida, men det fak-um all affärerna inte öppnar kl. 8 tyder på att intresset för att handla då inte är så stort. Det var min enkla tanke. On? herr Lange vill göra stort nummer av alt butikerna inte har öppet, måste aan mena alt det finns ett stort inlresse av all handla då. Hos vilka, undrar jag. Eftersom vi diskuterade just sådana familjer där båda makarna förvärvsarbelar och kanske också har barn, tolkar Jag det naturligtvis så alt han menar alt just dessa familjer skulle ha int-esse alt handia kl. § på morgoren. Jag anser att det är helt orealistiskt, men han kanske syftar på andra stora srupper, och då får jag väl höra vilka de kan vara. Herr Lange påpekar också att om alla handlade på söndagar så blev det dyrare. Det är givet, det förstår jag också. Men | har samma uppfattning som herr Lange antydde i sill lidigare inligg, nämligen all om affärstidslagen avskaffades, skulle man hålla så mycket söndagsöppet som var motiverat av folks efterfrågan. Det är ett sådant tillstand som jag skulle vilja se genomfört. Jag vel inte om det finns någon ekonom som skulle vilja säga att detta resonemang är felaktict. Herr Lange slutade med att säga att jag borde känna oro för vad jag med min inaterpellation stalll tiil med. Av vilken aniedning borde jag känna oro? Det förstår jag inte. Herr Lindkvist talar om att han och bans familj kan organisera sin tillvaro så alt de kan göra sina inköp utan att handla på söndagar. Det kan nalurligtvis alla familjer göra om det kniper, det framgar av att det inte är söndagsöppet på manga orter. Men frågan är ju om det finns eti utbrett önskemat om öppethållande under söndagar. Det utesluter inte alt man kan sin tillvaro så alt man kan vara utan söndagsöppet. Del står 1 propositionen att om det finns ett utbrett önskemål -— inte något behov eHer någonling sådant — om öppeihållande under söndagar, får dispens inte vägras. Herr Lindkvist bör därför halla sig till den frågan och inte tala om hur han kan ordna sina inköp på ett praktiskt sätt. Herr Lindkvist säger att han inte giller jippon. Det gör inte jag heller, och vi behöver därför inte föra dem i diskussionen. Vad jag har påpekat är at oel finns många människor som vill handla på söndagarna även utan ippon. Herr Lindkvist säger att fru Gradin hade gjort mig besviken, om hon hade varit närvarande här i kammaren. Det är möjl men besvikelsen hittills får väl inskränka sig till konstaterandet att hon inte är här. Den utveckling i samhället som skisseras i denna skrivelse från socialdemokratiska kvinnodistriktet är just den all familjerna vill handla på söndagar, när både barn och familjer är lediga och man inte behöver ta ledigt från arbetet eller jäkta mellan kl. 17 och 18 0. Sv. Det talas om de dubbelarbetande mödrarna som enligt en undersökning av prisoch kartellnämnden gör 95 procent av alla inköp i familjen. Skrivelsen avslutas med att man vill ha en generös dispensgivning i avvaktan på att affärstidslagen upphör att gälla. Detta är alltså vad som sägs i skrivelsen, och jag tycker att den är välmotiverad. Jag vet inte vilken opinionsbildning det är som har försiggått för att eventuellt åstadkomma en ändrad uppfattning på denna punkt. Men om det är så att de socialdemokratiska kvinnorna inte längre vill hålla fast vid denna mycket realistiska verklighetsbeskrivning, beklagar jag det naturligtvis från allmän synpunkt. Det är klart att jag ur folkpartiets snävt partipolitiska synpunkt kan säga att det är bra, om vi får ha monopol på förståndet, men det gör jag alltså inte — jag tycker att det är önskvärt att det sprider sig även till andra. Vidare säger herr Lindkvist att mycket välbetänkta förslag på joursystem har framlagts i Stockholm och att de borde få en mera framträdande plats i debatten. Jag konstaterar bara att det systemet skulle leda till en väsentlig inskränkning av söndagsöppethållandet jämfört med vad som nu är fallet. Om detta är socialdemokraternas linje är det bra om det kommer fram i debatten, i konsumentinformationens intresse. Herr Lindkvist säger att han följer med samhällsutvecklingen väl, men att den inte skall ledas av den kommersiella handeln och av omslutningen på söndagarna. Det verkar som om herr Lindkvist trodde att köpmännen själva åstadkommer omslutningen på söndagarna. Det är konsumenterna som åstadkommer den genom att de gör inköp, och det gör de just på grund av de ändringar i familjestrukturen och beteendet som jag har pekat på. Om herr Lindkvist känner till dessa företeelser drar han i varje fall inte de rätta slutsatserna av dem.

Herr talman! Jag vill endast göra ett kort inlägg. Utöver övriga argument som herr Romanus kommit med var väl det mest rörande när han uttalade oro över att en av våra avdelningar i De handelsanställdas förbund skulle säga upp sin kollektivanslutning till partiet. Jag tror inte han skall ha alltför stora förhoppningar i det avseendet. Jag vill säga några ord beträffande deltidsanställningarna, eftersom herr Romanus har uttalat en viss sympati för ett ökat antal deltidsanställda. Vi är inte principiellt motståndare till deltidsanställningarna, men jag kan gärna deklarera att den trend som för närvarande finns att öka antalet deltidsanställda i varuhusen skapar problem och kommer att skapa ännu större problem. Dessa anställningar avser i allmänhet så kort tid att arbetsgivarna inte har skyldighet att betala de sociala avgifterna. Det är framför allt ett arbetsgivarintresse att ha många deltidsanställda med få timmar, men detta kan De handelsanställdas förbund inte acceptera. Till sist vill jag önska herr talmannen och övriga närvarande att de snart skall få sin helgledighet. I denna önskan inbegriper jag också herr Romanus även om han inte unnar de handelsanställda att ha ledigt ens på söndagarna.

Herr talman! Nej, herr Jönsson i Arlöv, jag hyser verkligen ingen oro för att de handelsanställda i Hälsingborg säger upp sin kollektivanslutning till socialdemokratiska partiet. Detta skulle jag tycka vara sunt, inte därför att jag anser att de inte skall vara medlemmar i socialdemokratiska partiet — det bör ju var och en få avgöra — utan därför att jag tycker, att kollektivanslutningen är en från demokratiskt principiell synpunkt alldeles omöjlig företeelse. Det som jag tycker är oroande är att man hotar med att utträda ur partiet, om inte socialdemokratiska politiker skärper sig och gör som de handelsanställda vill i fråga om butiksstängnings lagen. Ännu mera oroande är naturligtvis att det socialdemokratiska partiet på olika nivåer i så hög grad gör just vad de handelsanställda vill, nämligen inskränker konsumenternas valfrihet. Vidare säger herr Jönsson att det är ett problem, detta med deltid, därför att arbetsgivarna inte betalar sociala avgifter, och att deltidsanställning därför skulle ligga i arbetsgivarnas intresse. Men om man tycker det, bör man inte i så fall stödja förslag, som syftar till att förbättra de deltidsanställdas villkor? Vi har här i riksdagen i år behandlat flera sådana förslag från folkpartihåll, som just syftar till att deltidsanställning skall bli mera attraktiv för de anställda och inte för arbetsgivarna. Slutligen antyds att jag inte skulle unna de handelsanställda deras helgledighet. När det gäller att unna talmannen och de övriga ledamöterna denna helgledighet är vi väl lika goda syndare allibopa som yttrar oss. Men vad beträffar de handelsanställda är det ju så, att arbetet på söndagarna bedrivs på frivillig bas. Och enligt samstämmiga och obestridda uppgifter är affärernas problem inte att få personal utan att ordna kön för dem som vill arbeta, så att dessa inte uppfattar systemet som orättvist därför att de inte får arbeta. Jag vill bara göra ett påpekande för herr Lindkvist som talade om folkpartiets stora förvirring. Om vi nu lämnar alla andra politiska frågor, som kan tas upp i andra sammanhang, åt sidan — där jag inte heller tycker vi är så förvirrade — och håller oss till just det här spörsmålet, är väl frågan om inte förvirringen är störst inom det parti som herr Lindkvist företräder. I den proposition som ligger till grund för den nuvarande lagen framhåller statsrådet att det nog på lång sikt finns många skäl som talar för att man med beaktande av både konsumenternas och de affärsanställdas intressen bör kunna avvara regleringen. Socialdemokratiska kvinnodistriktet är i sin skrivelse inne på ungefär samma linje, men nu uppger herr Lindkvist att socialdemokraternas linje innebär ett joursystem som väsentligt skulle inskränka stockholmarnas möjligheter att söndagshandla. Detta är väl om inte rekord i förvirring så åtmistone ganska nära.

Herr talman! Finansministern redogör i sitt svar för de principer som gäl ler för taxering av skogsfastighet, och dem känner jag till. Jag har redan i min interpellation kommenterat de principerna. Men jag ställde där också två preciserade frågor. Den första var huruvida finansministern anser att den skogstaxering som nu sker är rättvis. Den andra var formulerad så: >»Om inte, är finansministern beredd att medverka till att denna orättvisa elimineras?» På den första frågan har finansministern inte lämnat något svar, och av svaret på den andra frågan drar jag den slutsatsen att finansministern inte ämnar vidta några åtgärder. En skogsägare kan ha sålt en rotpost och då haft uppfattningen att avverkning av skogen skulle ske under hösten, men av någon anledning har så inte blivit fallet. Därför kommer han att i sin förmögenhetsbeskattning bli upptagen för dels denna rotpost, som han inte längre äger, dels den likvid han erhållit för skogen. Här är det sålunda fråga om en dubbelbeskattning, och den kommer att bestå under fem år — det vill säga till nästa fastighetstaxering — om inte försäljningen är av den storleksordningen att den täcker minst en femtedel av hela taxeringsvärdet. I så fall kan han få en ny taxering verkställd. Denna fråga har aktualiserats av stormfällningarna i höst. I de områden där stormarna gått fram har man från köparsidan — och även i stor utsträckning från säljarna — varit angelägen om att i första hand ta vara på den stormfällda skogen. Detta har inneburit att den rotpost som tidigare sålts har fått stå kvar, och därmed uppstår det en dubbelbeskattning. Jag kan inte finna att detta är rättvist. Jag ber emellertid att få tacka finansministern för svaret.
Herr talman!

I det fall jag nämnde känner man vid början av taxeringsåret till att skogsägaren i realiteten icke är ägare till rotposten i fråga. Den är försåld och har blivit betald. Ändå får skogsägaren skatta för rotposten liksom för den köpeskilling han fått. Finansministern och jag har antagligen delade meningar om huruvida detta är rättvist.

Herr talman! Bakgrunden till min interpellation är givetvis den oavbrutna stegringen av kommunalskatterna. Jag noterade att årets vårriksdag intog en positiv ställning bla. till kravet i en vpk-motion om en skyndsam utredning i syfte att åstadkomma en ur kommunernas synvinkel gynnsammare kostnadsfördelning mellan stat och kommun. Det borde vara möjligt att i linje med denna motions krav åstadkomma en lättnad för kommunerna på sådant sätt att effekt kan uppnås redan vid fastställandet av utdebiteringen för år 1971. Samtidigt som jag tackar finansministern för svaret på min interpellation, måste jag tyvärr notera, att det var mycket negativt. Han har icke för avsikt att föreslå någon sådan åtgärd som jag begärt. Detta är beklagligt. Det uttrycker en ståndpunkt som jag tycker starkt måste kritiseras. Låt mig erinra om hur den kommunala utdebiteringen klättrat i höjden. År 1960 var medelutdebiteringen 14: 63, för innevarande år har den stigit till 20:24 och enligt uppgifter som riksdagens upplysningstjänst erhållit är den preliminärt beräknade medelutdebiteringen efter senaste kommunala statbehandling uppe i jämnt 21 kr. Det är bekant hur kommunalskatten verkar: det blir samma skatt per intjänt hundralapp för låginkomsttagaren som för höginkomsttagaren. För de vanliga löntagarna är det kommunalskatten som är den största delposten i skattebördan — det är den som tynger mest. Fortfarande råder stora skillnader i utdebiteringen i olika kommuner. Den generella ökningen i landet har — framhålles det av finansministern — i viss mån minskat olikheterna. Men det är ju en dålig tröst när det kommunala skattetrycket som helhet taget bara ökar. Det är också en klen tröst att ett par utredare i Kommunal Skoltidning, nr 8 för i år, kunnat redovisa att skolväsendets andel av de kommunala nettokostnaderna sjunkit från 27,3 till 22,1 procent under åren 1962—1967, när skolkostnaderna samtidigt totalt steg med 57 procent under enbart denna femårsperiod. Det är i kraft av beslut som har fattats här i riksdagen om utbyggande av skolväsendet som en sådan kraftig stegring äger rum. Mot detta finns det inget i sak att invända — visst är det riktigt att satsa mer på utbildningen, på skolväsendet. Men vad jag tagit upp är ju frågan om det inte vore förnuftigare att staten på sin lott tog en större anpart av kostnaderna än vad fallet nu är. Det skulle betyda att en större del av skatten togs ut efter en progressiv skala, d.v.s. gynna de lägre inkomsttagarna. Den stegring av landstingsskatten som skett är praktiskt taget till övervägande del en fråga om ökning av sjukvårdskostnaderna. Allmänt hävdas att eftersläpningen beträffande mentalsjukhusvården aktualiserar frågan om en kraftig utbyggnad av denna del av sjukvården men att detta i motsvarande grad ökar belastningen på våra landsting. Det bidrar på sitt sätt till stegringen av kommunalskatten. Det är inte i och för sig skatteutjämningen — att minska skillnaderna i utdebiteringen mellan olika kommuner — som är det centrala problemet; det är kostnadsfördelningen mellan stat och kommun. Riksdagen har i sak uttalat sig för åtgärder i syfte att uppnå en annan kostnadsfördelning genom det beslut som fattades av årets vårriksdag. I min interpellation hänvisade jag till olika tänkbara möjligheter att lätta den kommunala beskattningen. Jag tror att finansministern, om han ställt sig positiv i själva sakfrågan, också kunnat finna ytterligare utvägar härvid lag. Men beredvilligheten därtill saknas tydligen, och då är det också begripligt att finansministern underkänner de vägar som jag visat på. I det av riksdagen antagna utskottsutlåtandet — statsutskottets utlåtande nr 36 — talas om att man utöver översyn av det nuvarande skatteutjämningssystemet i syfte att nå en ytterligare utjämnad kommunalskatt också skall ta upp till övervägande »frågan om kostnadsfördelningen mellan stat och kommun>. Jag tycker att detta är ett mycket klart uttalande. Länsdemokratiutredningen, som finansministern hänvisar till, anser för sin del också »att en översyn av den kommunala verksamhetens finansiering under alla omständigheter kommer att bli aktuell inom en nära framtid>. Utredningar tar som bekant tid; den här av riksdagen förordade utredningen har såvitt jag kunnat finna inte blivit tillsatt ännu. Herr Sträng kan kanske lämna upplysning om den saken. Någon åtgärd i den riktning som riksdagen åsyftade borde väl kunna åstadkommas, så att effekten därav kunde påräknas redan för det kommunala budgetåret 1971. Jag kan inte finna att de skäl som finansministern anfört i interpellationssvaret står i vägen för sådana åtgärder. En dylik uppbromsning av kommunalskatterna är enligt min mening nödvändig, särskilt med tanke på de lägre inkomsttagarna.

Herr talman! Herr Sträng har säkerligen alldeles rätt i att man inte klarar dessa problem om fördelningen av skattebördan bara genom en enkel operation. Jag ser en ändrad kostnadsfördelning mellan stat och kommun som ett led i en skattereform, men jag tror att den är ett mycket viktigt led, som man inte kommer ifrån. Allmänt väntas ju en fortsatt ökning av kommunalskatten. Det finns olika beräkningar; man har talat om att skatten snart skulle komma upp till 25 eller 26 kr. Ingen vet liksom var taket kommer att ligga. Nu höjde herr Sträng återigen sitt varnande pekfinger mot kommunalmännen, men de brukar med skäl erinra om — och jag tycker att de har rätt i det — att en mycket stor del av de kommunala utgifterna beror på statliga beslut som har träffats här i riksdagen, ofta efter förslag av den regering som herr Sträng sitter med i. Man kan alltså inte bara vifta med pekfingret mot kommunalmännen, utan man får nog också tänka litet grand på själva kostnadsfördelningen mellan stat och kommun. Att kostnadsfördelningen är ett problem framgår också av vad länsdemokratiutredningen har skrivit just om den.

Herr Sträng menar nu att man inte kan ta ut mera i direkt statsskatt än man gör för närvarande, eftersom marginalskatten redan är så hög. Jag delar inte helt hans ståndpunkt i det avseendet; jag tror att man när det gäller högre inkomster kan och bör genomföra en ytterligare skärpning av uttaget. Det förhåller sig nämligen just så — vilket vi bägge är överens om, eftersom det handlar om fakta — att kommunalskatterna drabbar de små inkomsttagarna oerhört hårt. Om man som exempel tar en vanlig familj med 20 000 kr. i deklarerad inkomst, visar det sig att den vid genomsnittlig utdebitering i år får betala 3 015 kr. i kommunalskatt. I statlig inkomstskatt betalar den 1 040 kr., i folkpensionsavgift 520 kr. och i sjukförsäkringsavgift 625 kr. Man kan vidare beräkna att den i mervärdeskatt får betala 1295 kr. Den kommunala inkomstskatten väger alltså ytterst tungt för en genomsnittlig inkomsttagare, och det är därför jag anser att man måste söka metoder för att snabbt lätta den. På längre sikt tror jag — jag kan på den punkten ansluta mig till länsdemokratiutredningens resonemang — att man måste pröva själva formerna för den kommunala beskattningen. Vad man kan göra är att diskutera införande av en progressiv kommunalskatt. Man kan också diskutera införande av en riksskatt, d. v. s. en enda inkomstskatt där de influtna medlen fördelas mellan stat och kommun på visst sätt. Men det är kanske åtgärder som ligger längre fram i tiden. Vad man omedelbart kan och måste göra är att få till stånd en bättre kostnadsfördelning. De konkreta förslag som vi har på den punkten är att kommunernas skolutgifter i väsentlig grad bör övertas av staten, att staten skall betala lönekostna 'derna vid barnstugorna och ge ett grundbidrag till pensionärernas bostadskostnader. Jag tror att detta går att genomföra och att det är krav som röner en allt starkare uppslutning. Riksdagen har beslutat att en över syn skall göras i syfte att åstadkomma en bättre kostnadsfördelning, och jag hoppas att finansministern snart tillsätter den utredning som där är förutsedd. Det material som då kommer fram tror jag skall visa att en ändrad kostnadsfördelning är nödvändig och går att genomföra.

Herr talman! Jag noterar en ny och mycket vänlig sida hos herr Sträng i dag; han vill börja räkna in supporters för sin politik, och det är kanske nödvändigt att göra det. Men om han menar att vi skulle ha gemensamma intressen av att bromsa sådana reformer som jag här har talat om måste jag göra honom besviken. De reformer som jag nämnde i mitt senaste inlägg, där staten borde ta hand om en större del av kostnaderna för viss verksamhet, är jag mycket varm anhängare av och jag kommer att fortsätta att ställa krav i den riktningen här i riksdagen.

Herr talman! Herr Mundebo har frågat om jag är beredd att föreslå dels effektivare konkurrens genom öppen anbudsgivning som generellt villkor för bostadslån till flerfamiljshus och gruppbyggda småhus, dels reducering av kapitalkostnaderna genom höjning av låneunderlaget för statliga bostadslån så att det sammanfaller med pantvärdet. Kommunerna har som interpellanten påpekar ett stort ansvar när det gäller att skapa förutsättningar för effektiv konkurrens inom bostadsproduktionen. Härvid har en aktiv kommunal markförvärvspolitik som ger kommunen ett dominerande inflytande över de marktillgångar som krävs för samhällsbyggandet avgörande betydelse. Genom sitt markinnehav får kommunen möjlighet att vid planeringen av bostadsbyggandet främja ett kontinuerligt byggande, där serieeffekten tas till vara, och att se till att konkurrensen blir effektiv vid byggherrarnas upphandling. Inom inrikesdepartementet har vi undersökt hur stor del av bostäderna i flerfamiljshus som byggs på kommunal mark respektive icke kommunal mark och hur upphandlingen genomförts i dessa olika fall. Undersökningen avser hus för vilka beslut om bostadslån meddelats under år 1968. Andelen bostäder på rent kommunal mark var 84 procent inom nybyggnadsområdena och 24 procent inom saneringsområdena. Till detta kommer att 6 respektive 21 procent byggdes på mark som kommunen ägde till större eller mindre del. I fråga om upphandlingen förelåg väsentlig skillnad mellan byggandet på kommunal och icke kommunal mark. Byggande i egen regi var vanligare på icke kommunal mark och förhandlingar ersatte anbudskonkurrens i stor utsträckning. Även i fråga om den kommunala marken var förhandlingsentreprenad vanlig.

Den successivt förbättrade kostnadsstatistiken ger också ökade möjligheter att bedöma kostnadsresultatet vid sådana förhandlingar även i andra fall. En strävan bör emellertid vara att ge flera anbudsgivare tillfälle att konkurrera om projekten. Inom departementet undersöks för närvarande olika vägar att angripa frågorna om konkurrensen inom det statligt belånade bostadsbyggandet. Frågan om bestämmelserna i bostadslånekungörelsen är lämpligt utformade med hänsyn till konkurrensaspekterna kommer här också in i bilden. Beträffande frågan om en höjning av låneunderlaget till att också innefatta s.k. pantvärdetillägg vill jag säga följande. Inom nybyggnadsområden omfattar pantvärdetilläggen anordningar som representerar en högre materialoch utrustningsstandard än normalt och till en mindre del särskilda yttre anordningar, t.ex. extra kommunikationsanläggningar. Tanken har varit att en överstandard bör få slå igenom i hyran på ett marknadsmässigt sätt. För de bostadsprojekt för vilka lånebeslut meddelades första halvåret 1968 utgör pantvärdetilläggen för bostäderna 1,2 procent av det totala låneunderlaget. Med räntesatsen 7,5 procent för pantvärdetillägg, som helt eller till större delen omfattas av det långfristiga fastighetslånet, och 5,1 procent för låneunderlaget är hyran endast några promille högre än om pantvärdetilläggen ingått i låneunderlaget. Inom saneringsområden representerar pantvärdetilläggen något större del av produktionskostnaderna eller ca 5 procent av det totala låneunderlaget för bostäder. Detta hänger samman med att de högre tomtkostnaderna, s.k. lägestillägg, inom saneringsområden och vissa kostnader för rivning, evakuering m.m. inte räknas in i låneunderlaget utan beaktas i form av pantvärdetilllägg. Jag utgår från att frågan om pantvärdetillägg i saneringsområden kommer att uppmärksammas av saneringsutredningen som har i uppdrag att utreda bl.a. frågor rörande finansieringen av modernisering och förnyelse av äldre bostadsområden.

Herr talman! Jag vill tacka inrikesministern för svaret på min interpellation. Bakgrunden till mina frågor är att hyrorna och avgifterna i nyproduktionen är alltför höga för många bostadssökande. Alla bostadsförmedlingar har erfarenhet av att bostadssökande som väntat i många år tvingats avstå från en erbjuden bostad och att familjer måste avstå från att flytta till nya och större bostäder därför att de inte anser sig ha råd att betala vad det kostar. Vi har också — trots bostadsbristen — kunnat notera att det i flera orter förekommit svårigheter att hyra ut nya lägenheter, som blev färdiga under 1968. Av dessa lägenheter var cirka 5 procent outhyrda tre månader efter färdigställandet. Byggnadskostnaderna har visserligen varit i stort sett oförändrade under de senaste två åren. Detta framgår bl.a. av siffror rörande kostnaderna inom flerfamiljshusbyggandet vilka redovisas i dag. De kraftiga kostnadsökningarna hänför sig till 1960-talets första del. Men mycket talar för att kostnaderna kommer att stiga under detta år. Inrikesministern har själv i ett interpellationssvar i första kammaren häromdagen meddelat, att materialkostnaderna under de tre första kvartalen år 1969 har stigit med cirka 5 procent och lönekostnaderna också med närmare 5 procent. Detta jämte konjunkturuppgången och det höga ränteläget kommer att medföra att årets siffror — när de så småningom redovisas — blir mer ogynnsamma än 1968 års siffror. Detta är oroande. Det är nödvändigt att vi prövar olika åtgärder för att söka komma till rätta med den höga boendekostnadsnivån. Olika undersökningar har visat att nämnvärda sänkningar av, hyrorna eller avgifterna inte kan uppnås genom en enda åtgärd. Det fordras en serie av åtgärder för att nå resultat. Dessa åtgärder bör beröra alla led i processen från planering fram till förvaltning av en färdig bostad. I min interpellation har jag velat peka på två saker, nämligen dels en effektivare konkurrens genom öppen anbudsgivning, dels reducering av kapitalkostnaderna genom höjning av låneunderlaget. Jag vill gärna säga att jag finner inrikesministerns svar på min första fråga vara i flera avseenden tillfredsställande. Inrikesministern redogjorde för läget 1968 och konstaterade bl.a. att prisbestämningen för nära hälften av de bostäder som byggts på entreprenad skett genom förhandlingar med ett enda byggföretag utan att anbud infordrats från ytterligare företag. Han konstate rade vidare — det är detta uttalande jag finner tillfredsställande — att >en strävan bör — — — vara att ge flera anbudsgivare tillfälle att konkurrera om projekten». Det är angeläget att på olika vägar söka stimulera konkurrensen och därmed öka möjligheterna att få billigare bostäder genom öppen anbudsgivning. Inrikesministern sade att detta frågekomplex övervägs inom departementet. Detta är enligt min mening en så viktig fråga att övervägandena bör ske inom en vidare ram än departementet. Vi borde nu få en parlamentariskt förankrad utredning om Jag är inte lika tillfredsställd med vad inrikesministern sade i senare delen av sitt svar. Vad det här gäller är ju att höja låneunderlaget så att det skulle innefatta pantvärdetillägg, en ändring som skulle leda till att kapitalkostnaderna i nyproducerade hus reducerades. Inrikesministern är uppenbarligen mindre intresserad av detta, trots att bostadspolitiska kommittén förordat den linjen och trots att förslaget fick stöd av flertalet remissinstanser. Jag skall inte gå in på någon teknisk diskussion men vill sätta ett par frågetecken för slutsatserna i svaret. Inrikesministern sade att pantvärdetillägget för bostäder i nyexploaterade områden första halvåret 1968 skulle vara 1,2 procent. Jag har inte sett den siffran redovisad tidigare. Om den vill jag bara säga att den förefaller låg. Om vi ändå utgår från den bör vi dock i fortsättningen tala om kapitalkostnad i stället för räntekostnad, då vi vill få en bild av effekterna på hyran. Räntesatsen är 7,9 procent, och kapitalkostnaden 8,5 procent. Effekten på hyrorna blir då inte bara några få promille utan ungefärligen 3/, procent. Om vi tar en genomsnittssiffra — d.v.s. om vi räknar med både nyexploaterade områden och saneringsområden — bör hyreseffekten, bli åtminstone 1 procent. Det kan sägas att inte heller detta är mycket, men summan av olika åtgärder kan bli av icke oväsentlig betydelse. Denna fråga skulle inrikesministern inte behöva föra över till saneringsutredningen, utan han kunde nu ta ett konkret initiativ av betydelse för de många människor som har svårt att betala de höga boendekostnaderna.
Herr talman! Vi tycks vara överens näs det gäller den första frågan som herr Mundebo ställde. Jag har funnit anledning i några sammanhang att anföra just dessa synpunkter att vi har behov av verklig konkurrens, att den bör befrämjas och att det är ett vitalt intresse att vi kan pressa byggnadskostnaderna. Däremot tycker jag att den andra frågan är alltför bagatellartad för att kunna tas upp som någon mera väsentlig faktor i sammanhanget. Herr Mundebo försökte göra en konstruktion som skulle ge till resultat någon procent på hyran, men då måste han ifrågasätta riktigheten av de siffror jag har redovisat. Jag skall gärna se till att mina medarbetare som har gjort dessa beräkningar företer dem för herr Mundebo. Siffrorna är kontrollerade också av bostadsstyrelsen, och jag har inte anledning att utgå från att de skulle vara felaktiga. Det måste ju ändå röra sig om relativt små belopp i sammanhanget. Om vissa personer har förmånen att kunna kosta på sig en lägenhetsstandard som ligger över den gängse, är det väl rimligt att de får ta på sig en viss merkostnad för det. Jag tycker att den frågan inte alls är av samma valör som den första fråga herr Mundebo ställde. Saken är föremål för uppmärksamhet, och bostadsstyrelsen arbetar med standardnormer, som kanske får en annan utformning än de normer vi har i dag. Det finns kanske anledning att i det sammanhanget också se över dessa förhållanden och anpassa normerna efter dem, men det gäller dock saker som i stort sett är ganska betydelselösa för boendekostnaden.
Herr talman! Ja, vi är helt ense om att den första punkten är den väsentliga, men jag anser inte att vi kan avfärda den andra såsom bagatellartad. Som jag framhöll kan vi icke uppnå nämnvärda resultat genom en enda åtgärd, utan det måste till en serie av åtgärder, och en justering av lånebestämmel serna kan vara en sådan åtgärd. Vi får icke avvisa någon möjlighet att sänka boendekostnaderna genom att påstå att den är bagatellartad — även de små sakerna bör prövas. Det sägs ju att många bäckar små blir en stor å, och jag tror att flera justeringar av lånebestämmelserna tillsammans kan ge resultat. Jag vill dessutom understryka att jag visserligen ifrågasatte siffrans riktighet men ändå accepterade den. I mitt inlägg utgick jag nämligen från siffran 1,2 procent, som redovisas i svaret. Jag anser det däremot riktigt ati man, såsom görs i gällande kungörelse, räknar med kapitalkostnaderna och icke bara räntekostnaderna. När materialet så småningom är fullt klart får vi väl se, om siffran 1,2 procent håller. Om den gör det, blir det likväl en hyreseffekt på hela beståndet av ungefär 1 procent. Det må vara att den är liten, men icke heller de små tingen bör avvisas.

Herr talman! Herr Wikner har frågat mig, om jag ämnar vidta åtgärder under pågående försök med lokaliseringsstöd i syfte att jämställa stöd till turistnäringen i de fyra nordligaste länen med stöd till industrilokalisering. Under perioden den 1 juli 1965—30 juni 1969 har lokaliseringsstöd utgått till 23 turistanläggningar inom stödområdet. I samtliga fall har stödet utgått i form av lokaliseringslån. I flertalet fall har dessutom räntebefrielse medde lats för viss tid. Jämfört med stödverksamheten till industriföretag föreligger sålunda den olikheten, att lokaliseringsbidrag inte använts som stödform till turistnäringen. Antalet projekt som erhållit stöd är också relativt begränsat. Beträffande den praxis som utformats vill jag först erinra om att lokaliseringsberedningen, som bl.a. har att medverka vid utformningen av riktlinjerna för lokaliseringsverksamheten inom ramen för riksdagens beslut, under hösten 1966 behandlade frågan om lokaliseringsstöd = till turistnäringen. Den mening, som därvid uttalades, innebar att man vid planeringen av turistanläggningar borde utgå från att endast ett mindre antal anläggningar i varje län borde komma i fråga för lokaliseringsstöd och att detta stöd i huvudsak borde utgå i form av lokaliseringslån. Denna uppfattning ligger också väl i linje med de riktlinjer för lokaliseringsstödet, som fastställdes av 1964 års riksdag. För att lokaliseringsbidrag skall utgå till turistanläggning fordras enligt dessa riktlinjer särskilda skäl. Motivet härför är främst den uppenbara risken för att beviljande av lokaliseringsbidrag skulle kunna medföra inte önskvärda konkurrensförskjutande effekter. Rådande praxis i fråga om lokaliseringsstöd till turistnäringen Ööverensstämmer sålunda med de principer för sådant stöd som fastställts av riksdagen. Frågan om fortsatt stöd kommer att prövas i den proposition om lokaliseringspolitiken, som avses komma att föreläggas riksdagen våren 1970. Frågan har också ett samband med pågående utredning om planering av turistanläggningar och friluftsområden.
Herr talman! Jag ber att få tacka inrikesministern för svaret på min inter pellation. Jag anser svaret vara positivt så till vida att statsrådet meddelar att frågan om fortsatt stöd kommer att prövas i den proposition om lokaliseringspolitiken, som avses komma att föreläggas riksdagen våren 1970. Jag hoppas att resultatet skall bli positivt. Men statsrådet säger också: »Rådande praxis i fråga om lokaliseringsstöd till turistnäringen överensstämmer sålunda med de principer för sådant stöd som fastställts av riksdagen.» Jag är inte säker på att det förhåller sig på det viset. Det är nog mera en bedömningssak. Som skäl för denna uppfattning vill jag nämna att man lämnat ränteeftergift när det gäller turistlånen under några år.

Man frågar sig, varför man varit så restriktiv när det gällt bidrag till turistanläggningar inom dessa områden. Jag vet att statsrådet vid ett tillfälle uttalat sig för en utbyggd, exploaterad turism och fortsatte med att säga att de ökade kraven på renare miljö, orörd natur och den ökade fritiden gör att en betydande näroch fjärrturism blir realistisk. I Norrland utgör turistnäringen ett värdefullt komplement till industrilokaliseringen där. I områden där man inte kan påräkna någon större satsning på industrier — jag vill understryka att det finns tyvärr sådana områden — men där turistnäringen är en värdefull näring borde både lån och bidrag kunna utgå. Det anser jag kan inrymmas under benämningen »särskilda skäl». Jag känner till en kommun i Jämtlands län som från turistnäringen får cirka 60 procent av hela kommunalskatten. En del uttalar sig skeptiskt om turistnäringen som inkomstkälla till stat och kommun. Om man skall sätta tilltro till de uppgifter jag kommit över, har man gjort undersökning angående turismens ekonomiska betydelse och enligt beräkningar kommit fram till att cirka 400 miljoner i inkomster tillföres årligen stat och kommuner genom turismen. I Jämtlands län har lokaliseringen i sin helhet gett begränsade effekter — detta säger jag inte som någon kritik — och därför skulle ökat stöd till turismen hjälpa upp förhållandena inom mitt eget hemlän. Jag skall villigt erkänna, att de lån som lämnats till turistnäringen där har varit till stor nytta. Men trots detta har turisthotellen ekonomiska bekymmer. Jag fick för någon tid sedan ett brev från Härjedalens hotellförening. Av det framgår att man har bekymmer. Man säger bl.a. att omkostnaderna stiger mycket snabbare än inkomsterna. Om man tillämpade 5 § i Kungl. Maj:ts kungörelse om statligt lokaliseringsstöd generösare, skulle det lätta bekymren för många inom norra stödområdet. Det var väl avsikten från början, och jag vet att även arbetsmarknadsstyrelsen var inne på den linjen, men vissa omständigheter gjorde, att endast lån och ränteeftergifter under några år skulle utgå till turistanläggningar. Jag vill också framhålla att både lån och bidrag borde utgå för linbanor som är integrerade med turistanläggningar. I min interpellation har jag framhållit att det måste bli en mera framåtriktad planering för att fylla det behov av områden med turistoch fritidsanläggningar som följer av förkortad arbetstid, ökade inkomster och den större press på den enskilde som det moderna arbetslivet bidrar till. Staten måste hjälpa till med ännu kraftigare stödåtgärder för att stimulera den här näringsgrenen som turismen utgör. En ökad satsning på den svenska turismen kan även bidra till en bättre balans mellan turistströmmen från och till utlandet. Enligt de uppgifter jag fått har turistströmmen från utlandet ökat kraftigt under de senaste åren. I det brev jag tidigare åberopade nämns att antalet turister från Danmark, Tyskland och Holland ökat starkt jämfört med föregående säsonger. En ännu kraftigare satsning krävs för att göra vårt land attraktivare för utlandsturisterna. Kraven blir allt större, vilket naturligtvis också medför stora kostnader. Jag tror att vi för att kunna möta turistströmmen även måste satsa på flera turistområden i Norrland och jag hoppas att myndigheterna inte ställer sig alltför restriktiva i framtiden. Med detta ber jag, herr talman, att ännu en gång få tacka för svaret.
Herr talman! Jag vill på inget sätt bestrida värdet av turismen. Staten stöder också turism och friluftsliv i olika former. Jag vill erinra om att utöver de lånemöjligheter som har förelegat i fråga om lokaliseringslån har man också tillgång till statliga garantilån. Det senaste budgetåret rörde det sig om upp emot 10 miljoner kronor. Det finns vidare ett allmänt stöd åt turismen på 5 miljoner kronor för de olika åtgärder som organisationer vidtar. Dessutom utgår vissa anslag från friluftsfonden, vilka i viss mån kan komma anläggningar av detta slag till godo. Jordbruksministern har, som jag antydde i mitt svar, tillkallat en utred ning för att se över stödformerna till turismen. Tanken är i första hand att klarlägga vilka områden som passar sig för investeringar, av vilka man på lång sikt kan uppnå effekter. Därför tror jag inte det är någon skada skedd om vi väntar några månader. Vi kommer att göra överväganden om stöd till turismen i samband med att lokaliseringsutredningens betänkande och dess remissvar föreligger.

Herr talman! Det var heller inte min avsikt att jag skulle få ett löfte från statsrådet, utan jag ville bara framhålla vikten av att vi i samband med den kommande propositionen kan få bättre förhållanden vad gäller bidragsgivning och lån till turistnäringen. Samtidigt ville jag också fästa uppmärksamheten på den turistström från utlandet som vi nu har.

Herr talman! Herr Sundkvist har frågat mig, om jag är beredd att ta initiativ till en sådan ändring av giftförordningen att tillverkare av konstgödningsmedel åläggs att på förpackningen deklarera giftigheten eller vådligheten. Herr Sundkvists fråga berör ett aktuellt problem, nämligen frågan om samhällets kontroll över användningen av ämnen och produkter som kan vara skadliga från hälsooch miljösynpunkt. Nuvarande bestämmelser medger ofta inte en sådan kontroll. Det av herr Sundkvist nämnda kvävegödselmedlet är ett bland många exempel på produkter på vilka gällande lagstiftning inte är tillämplig. För att komma till rätta med nämnda problem har jag i maj i år tillkallat sakkunniga för att utreda kontrollen av miljöfarliga produkter. De sakkunniga — som antagit namnet miljökontrollutredningen — skall också undersöka behovet av en utvidgad uppgiftsskyldighet för bl.a. tillverkare av miljöoch hälsofarliga ämnen. Det problem herr Sundkvist tar upp är alltså redan föremål för utredning.
Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på min interpellation, ett svar som givetvis kan betraktas som positivt, eftersom herr jordbruksministern ställer sig välvillig och hänvisar till pågående utredningsarbete på området. Jag vill dock framföra några synpunkter, som kanske kommer att visa att jag inte är helt nöjd med svaret, även om det i viss utsträckning kan betraktas som positivt. Det jag i så fall skulle vara missnöjd med är att jag inte kunnat få ett litet halmstrå att gripa tag i — åtminstone ett halvt löfte om en snabbare lösning av frågan än utredningsvägen.

I min interpellation har jag framhållit att vi redan har kungl. förord ningar på detta område. År 1962 utfärdades sålunda två sådana förordningar, SFS 1962:702 och 703. Den förstnämnda reglerar just sådant som jag har aktualiserat, och såvitt jag kan finna bör den även tillämpas på konstgödselmedel, i den mån de kan antas vara vådliga. Jag skall litet senare visa att de kan vara det.

Jag ställer mig därför litet frågande till den mening i statsrådets svar som lyder: »Det av herr Sundkvist nämnda kvävegödselmedlet är ett bland många exempel på produkter på vilka gällande lagstiftning inte är tillämplig.> Har vi inte redan en lagstiftning som är tilllämplig, och gäller det här inte bara en utvidgning av sortimentet? Låt mig gärna, eftersom detta kan betraktas som en kritik av statsrådets svar, i så fall även kritisera mig själv. Såsom min interpellation är ställd utmynnade den nämligen i en fråga, huruvida statsrådet var beredd att göra en ändring av den ifrågavarande förordningen. Det hade varit riktigare att fråga om statsrådet var beredd att tilllämpa förordningen på ett sådant sätt att den även omfattade konstgödselmedel. Jag har vid utarbetandet av min interpellation haft ett speciellt fall som bakgrund. Det gällde en lantbrukare i Sörmland, som använde det i handeln relativt nyutkomna kvävegödselmedlet urea, vilket vi vet är mycket kväverikt och vars användande naturligtvis är förenat med vissa risker. Jordbrukaren var väl medveten om detta och använde medlet som övergödning. Han släppte inte in några djur på det behandlade området förrän efter sju dygn. Tyvärr dog ändå tre av hans mjölkkor av kväveförgiftning. Det fall som jag relaterat är ingalunda enastående. Det har i ganska stor utsträckning förekommit liknande fall, många kända och alldeles säkert ännu fler okända därför att lantbrukarna kanske i viss mån känt sig delaktiga på grund av att de inte varit tillräckligt försiktiga. Vid undersökningen i det speciella fall som jag redogjort för visade representanter för tillverkarna, Svenska salpeterverken, mycket stort intresse och ville ha faktauppgifter om hur det hela gått till. De förklarade sitt intresse med att de inte visste hur urea verkar i fall som dessa. Det bevisar att tillverkarna i själva verket inte känner till hur farligt det medel som de tillverkar kan vara. De kunde emellertid inte gå med på några som helst skadeståndsanspråk; de hävdade att vederbörande jordbrukare borde ha haft reda på att medlet i fråga kunde vara farligt. De varningar som förekommer är de som finns att läsa i fackpressen — på förpackningarna ges inga som helst varningar. De allra flesta jordbrukare har nog ändå gjort klart för sig att om de väntar en vecka så är det inte någon fara längre. Vad jag är ute efter är givetvis inte att få ett förbud mot användning av urea, ty det är ett alldeles utmärkt medel för att öka avkastningen inom jordbruksnäringen. Vad jag anser vara befogat är emellertid att tillverkarna åläggs att på förpackningen — i det här fallet säcken — tala om vilka verkningar gödselmedlet kan ha och där utfärda en varning som klart säger hur pass farligt medlet är. Om tillverkarna inte vet hur farlig deras produkt är, blir det ännu mera befogat att ålägga dem att ta reda på det och också deklarera det på säcken. Tyvärr tycks de inte vilja göra detta frivilligt, förmodligen beroende på rädsla för att försäljningen i så fall skulle gå ned. Jag förstår av svaret att jordbruksministern ser positivt på det spörsmål jag tagit upp, men jag skulle ändå gärna ha sett att han anvisat vägar som kan leda fram till ett snabbt beslut. Jag vill påstå att vi har de lagar och förordningar som erfordras; det gäller bara att tillämpa dem även på det här området. Därför vill jag fråga jordbruksministern, om han kan tänka sig att i det här sammanhanget tillämpa redan befintliga föreskrifter. Slutligen vill jag även ställa frågan hur pass länge det kan dröja innan miljökontrollutredningen blir färdig med sitt arbete. Jag tackar än en gång för svaret,
Herr talman! De lagar och förordningar som riksdagen har antagit gäller ju även för jordbruksministern, och han måste alltså leva efter dem. Eljest föreställer jag mig att konstitutionsutskottet vill ha ett ord med i laget. När jag säger i mitt interpellationssvar att det nämnda kvävegödselmedlet är ett bland många exempel på produkter på vilka gällande lagstiftning inte är tillämplig är det inget skämt utan ett faktum. Varken giftförordningen eller bekämpningsmedelsförordningen är tillämplig på kvävegödselmedel, urea eller urinämnen. Under bekämpningsmedelsförordningen faller de ämnen som används i bekämpningssyfte, och ett sådant är det ju här inte fråga om. Jiftförordningen avser sådana ämnen, rilkas användning kan göra dem farliga för människor. Det är alltså helt klart att detta ämne inte faller under vare sig giftförordningen eller bekämpningsmedelsförordningen. Man kan alltså inte göra det så lätt för sig att man låter dessa författningar gälla för detta ämne. Nu säger herr Sundkvist att det av honom åberopade fallet inte är något enastående fall, utan han har många kända och okända fall att peka på. Att somliga är okända skulle bero på att jordbrukarna av skamkänsla inte vill vidgå att de har handskats oförsiktigt med detta ämne. Det stämmer inte med den bild som vi har fått inom departementet, ty redan då det fall som herr Sundkvist åberopade blev bekant, tog vi självfallet kontakt med de ansvariga myndigheterna för att få klarhet i hur det låg till. Och några fler kända fall har vi inte fått vetskap om. Vi har låtit lantbruksstyrelsen, vi har låtit giftnämnden och vi har låtit dem som vid lantbrukshögskolan sysslar med dessa frågor undersöka saken. De utesluter givetvis inte att olyckor kan inträffa, om man felaktigt använder urea. Men det är ju samma sak med handelsgödselmedel över huvud taget — vid normal hantering utgör de ingen fara, åstadkommer inga skadeverkningar. Fara uppstår när man använder gödselmedlen = oförsiktigt och under ogynnsamma omständigheter. Om vi kommer fram till den ordning som herr Sundkvist begär och som jag ställer mig mycket positiv till, så kan vi fördenskull inte sitta med armarna i kors, ty det är alldeles nödvändigt att vi också informerar dem som sysslar med detta. Och jag vågar påstå att inom jordbruket är man numera väl medveten om de faror som de medel kan åstadkomma som man handskas med. Det finns alltså för dagen ingen annan väg att gå än att låta miljökontrollutredningen behandla frågan. Jag har inte ansett det vara erforderligt att begära av miljökontrollutredningen att den skall bryta ut detta speciella ämne, ty det finns så många ämnen som utredningen har att syssla med, att det skulle förrycka hela arbetet. Så allvarlig är inte frågan — den uppfattningen fotar jag på de uppgifter jag fått av representanter för de ansvariga myndigheterna — utan miljökontrollutredningen bör få fullfölja sitt arbete. Den kommer att skyndsamt slutföra detta, ty det gäller här en allvarlig brist i vår lagstiftning som det är vår avsikt att täppa till när utredningen är färdig. Vi avvaktar med iver resultatet av kommitténs arbete, och detta kan som sagt väntas ganska snart.

Herr talman! Jag tackar för den utförligare redogörelse som jag nu fick för frågans behandling. Jag gladde mig mycket över detta. När det gäller frågan om huruvida bestämmelserna är tillämpliga även på detta område finns det inte någon anledning för mig att tvista om denna sak. Jag har fått en uppgift om att dessa båda författningar skulle vara tilllämpliga även i fråga om konstgödningsmedel. Om så inte är fallet kan man tydligen inte gå den vägen. På tal om kända och okända fall kan jag säga att jag givetvis inte kan peka på några okända fall. Jag skulle dock kunna åta mig att plocka fram flera lantbrukare som råkat ut för just denna sak. Det rör sig alls inte om bara ett enda fall. I de allra flesta fallen har man inte gått så långt som till att ställa skadeståndsanspråk på = tillverkaren. Detta har, såvitt jag vet, bara inträffat några gånger, men då har det å andra sidan rört sig om rätt många skadade djur. Jag är medveten om att man inte kan klara dessa problem enbart genom att förse emballagen med påskrift om hur pass farligt innehållet är, men det vore dock rätt angeläget att göra detta. Jag har själv under många år sysslat med besprutningsoch bekämpningsmedel, och i fråga om dessa lämnas en utförlig redovisning av hur pass farliga medlen är. Det sker även beträffande varor som ingalunda är farligare än detta kvävegödselmedel. Jag är naturligtvis mycket tacksam för beskedet att miljökontrollutredningens arbete väntas vara slutfört inom relativt kort tid. Därmed hoppas jag att denna fråga kommer att kunna regleras snabbt.

Vid bifall till denna hemställan skulle de vid morgondagens sammanträde föreliggande ärendena komma att företas till avgörande i den ordning som angivits på en till kammarens ledamöter utdelad stencil.